Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i talarstolen igen, men eftersom herr Persson i Skänninge sade att jag skulle göra detta är det väl bäst med hänsyn till protokollet — den som en gång i tiden eventuellt vill studera det kan ju annars fråga sig: Vart tog Hansson i Skegrie vägen? Nu är han här i alla fall. Jag ger gärna herr Persson i Skänninge rätt i att vi är överens om principerna, nämligen att de som vållar skada skall betala den. Men när vi alltså är ense om detta, varför skall vi då uppskjuta beslutet om kostnadsfördelningen? Det heter i ett av de remissvar som herr Persson i Skänninge alluderade på -— jag tror det var naturvårdsverkets — att man lämpligen bör ta upp kostnadsfördelningen såsom en andra etapp i naturoch miljövården. Vi är i alla fall sent ute. En synnerligen prominent talare vid den naturvårdskonferens som hölls här i Stockholm i förra veckan sade, att vi nu står inför den tredje etappen i detta sammanhang. Den första etappen var att vi över huvud taget hade vaknat och fått upp ögonen inför de faror som naturförstöringen och miljöförstöringen innebär. Den andra etappen var att vi redan har fattat beslut om vissa lagar och förordningar för att styra miljövården och hindra fortsatt förstöring. Den tredje etappen, sade han, är frågan om att skaffa pengarna och fördela dem på ett sådant sätt att miljöförstöringen kan hejdas. Han menade alltså att vi redan nu är framme där. Då hade det ju varit logiskt om utskottet intagit samma ståndpunkt. Denne prominente talare var, vill jag minnas, landets jordbruksminister.

Herr talman! Låt mig bara konstatera att jag fann, när jag med stort intresse lyssnade till herr Persson i Skänninge, att han icke på något sätt argumenterade mot vad reservanterna här anfört eller mot vad som står i reservationerna. Herr Persson i Skänninge talade i stället i stor utsträckning om frågor som så att säga ligger vid sidan av detta problem. Han berörde en fråga som riksdagen behandlade i våras, nämligen ett yrkande om att bidraget på 25 procent skulle ges även till jordbruket och inte vara begränsat enbart till industrin. Därför vill jag ge herr Persson i Skänninge rätt i vad han sade om att det egentligen inte föreligger någon skillnad i uppfattning. Det är tydligt att herr Persson känner på samma sätt som vi reservanter gör. Det är bara det att han inte kan gå med på reservationen. Tyd ligen får ett förslag, även om det är klokt, icke väckas av den politiska oppositionen utan måste komma från regeringen. Efter att ha hört herr Persson i Skänninge argumentera här, är jag därför mycket spänd på att få veta när regeringen kommer att framlägga detta förslag och säga att det är ett initiativ från regeringens sida.

Herr talman! Samhällets och näringslivets dynamiska utveckling ställer stora krav på våra naturtillgångar, och man kan väl i många fall säga att dessa i vissa avseenden har blivit överansträngda. Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar grundar sig på några motioner som tar upp frågan om våra vattentillgångar. Motionärerna önskar att inventeringen av landets vattentillgångar skall påskyndas och med det snaraste fullbordas. Vidare vill man ha fram en sammanfattande plan för hur tillgångarna skall utnyttjas. Bland remissorganen råder enighet om att detta problem är av mycket stor betydelse, och statens planverk rekommenderar att motionerna beaktas vid den fysiska riksplaneringen. Det skulle väl vara frestande att gå in på de speciella miljöaspekterna i detta sammanhang, men jag skall inte göra det. Jag vill nöja mig med att påpeka en sak som jag tycker är av särskild betydelse. När ett företag skall etableras eller utvidgas, är det av utomordentligt värde att man snabbt kan få besked från berörda myndigheter. Alltför långa väntetider leder till stora fördyringar när det gäller anlägningarna. De leder också till utebliven effektivitet i fråga om sysselsättning och arbetsresultat, och detta i sin tur leder till utebliven produktionsökning. Vi som företräder reservanterna här delar motionärernas uppfattning, och vi finner det synnerligen angeläget att man påskyndar inventeringen av vattentillgångarna liksom också planeringen. Vi hävdar att det är nödvändigt att man ställer erforderliga resurser till förfogande för detta ändamål. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är möjligt att åtskilliga av kammarens ledamöter är trötta så här dags och gärna ser att jag talar kort. Det är också möjligt att några är törstiga, och i så fall är det kanske lättare att tillfredsställa denna åstundan genom att dricka en mugg friskt vatten. Det torde inte vara någon här som tycker att det är märkvärdigt att vi har möjlighet att göra det. Jordbruksutskottet har i sitt utlåtande nr 47 tagit upp frågan om våra vattentillgångar och nödvändigheten av att åstadkomma en planering och en inventering, inte minst med avseende på reningsverk och recipienter liksom givetvis färskvattentillgången. Bakom det krav som reservanterna biträder ligger bl.a. en partimotion från moderata samlingspartiet, i vilken vi för fram kravet på en sådan inventering. Vatten och luft har för oss alla varit självklara tillgångar, och det var först när allvarliga betänkligheter vad gäller den självklarheten kom till uttryck som miljödebatten egentligen startade. Vi blev nämligen medvetna om att det här inte bara var fråga om en tillgång till luft eller vatten — det var också fråga om kvaliteten. Jag skall inte nu uppehålla kammaren med att diskutera behovet av god kvalitet på vår luft och vårt vatten, men jag vill med några ord beröra skillnaden mellan problemen när det gäller de två elementen. Tillgång på luft har vi över allt, men när vi lokaliserar en industri till en viss ort tar vi hänsyn till att luftföroreningarna, dvs. luftens reningsgrad och industrins möjligheter att rena avgaserna, kan påverka lokaliseringen. Vid lokaliseringen av en industri med hänsyn till vattnet har vi ett större problem. Då måste vi ha klart för oss dels hurudan färskvattentillgången är, dels vilka möjligheter recipienten eller vattentäkterna har att ta emot avfallet från industrin i fråga. Som herr Antby sade är en felinvestering, som beror inte minst på att förberedelsearbetet och kunskaperna varit otillräckliga, en utomordentligt dyrbar historia. Men det finns också en annan sak, som jag här särskilt vill trycka på nämligen: att vi: inom miljövårdspolitiken måste se framåt. Herr Krönmark sade nyss alt vi alltid är för sent ute, men han slutade sitt anförande med att säga ungefär att frågorna väl kommer upp igen. Ja, jag är övertygad om att det kommer att ta många år, men en gång kommer vi ändå dithän att vi här i vårt vattenrika land måste göra en inventering och planering av våra vattentillgångar. Varför skjuter vi då mijövårdsfrågorna framför oss? Jo, det gör vi därför att vi är bortskämda. När det gäller vattenplaneringsfrågan är det ganska intressant att jämföra vårt land med länderna på kontinenten. Där anser man i dag att en sådan planering är növändig — och den är också genomförd där. Vi är kanske ännuinte tvingade att göra en sådan planering, men vi kommer att bli det. Jag vill erinra om vad planverket framhållit, nämligen att det inte går längre att behandla olika moment inom miljövårdspolitiken vart och ett för sig. Frågor om recipienternas förmåga, färskvattentillgången, utsläppens reningsgrad och storlek liksom kommunala och industriella lokaliseringar måste betraktas i ett sammanhang. Så sker inte i dag, och det är kanske beteck nande att de remissinstanser som varit tillfrågade härom starkare tryckt på nödvändigheten av en sådan samordning än vad utskottet gjort. Det gäller alltså lokaliseringen inte bara av miljöförstörande industrier utan också av miljöförbättrande reningsverk och andra anordningar. Det gäller emellertid också, såsom herr Krönmark nämnde, vårt krav på att det som redan förstörts skall restaureras. Dagens miljövårdspolitik skall inte vara inriktad enbart på att skydda vår miljö utan skall också vara ett uttryck för vårt ansvar för att de brott, som begåtts på detta område i vårt land liksom i andra länder, blir sonade. Det talas om att man skall spara på vatten, men det är nu kanske bara ett talesätt. I framtiden kan det bli ett tvång. Den hemskaste följden av ett sådant tvång anser vi nog alla vara ett helt slutet system, där allt smutsigt avloppsvatten efter rening går tillbaka för att användas som dricksvatten. En sådan ordning är redan en realitet i många länder. Vi behöver kanske inte komma dithän, men vi får inte heller ha det så ordnat att vi kan gripa in först när situationen blivit olidlig. Då är den nämligen också ofta ohjälplig. Reservanterna har begärt att en kartläggning och planläggning av vattenförsörjningen åtminstone påbörjas, kanske i samband med den riksplanering som nu pågår. Utskottsmajoriteten har inte velat gå med på detta krav. Jag vill i likhet med herr Krönmark säga att det, även om reservationen inte skulle vinna bifall vid en votering i kammaren, med ail säkerhet inte är sista gången som riksdagen tar ställning till denna fråga. Kanske kommer riksdagen då inte heller att inta samma ställning som blir fallet i dag. Herr talman!

Herr talman! Arbetsdagen har blivit lång, och jag skall vara nog omodern att fatta mig kort-kort.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

Herr talman! Skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservanternas är att reservanterna vill starkare betona vikten av att man försöker få fram förslag till hur våra vattentillgångar skall ransoneras och användas. Tillgången på rent vatten har ju blivit dimensionerande för hela samhällets och för industriernas utbyggnad. Det är bara 30—40 år sedan vi gjorde av med ungefär 100 liter vatten per dygn och person och vi är nu — som i USA — uppe i 400 och på väg mot 500—5600 liter i de tättbebyggda samhällena. Detta måste naturligtvis tära på vattentillgångarna. Det gör även våra industrier, framför allt skogsindustrierna. I reservationen föreslår man en inventering och en planering av hur vattentillgångarna skall användas. Jag vill först betona inventeringen. Man kan nog slå av på önskemålet i motionen om en landsomfattande inventering. Man kan väl börja med att göra en sådan i de områden som är särskilt aktuella, nämligen mellersta Sverige och södra Sverige. Det som. är speciellt aktuellt just nu är sydsvenska höglandet med hänsyn till den industrilokalisering som där sker. För ett och ett halvt år sedan framlade en utredning på detta område ett betänkande som redovisas i statens offentliga utredningar i 1969 års serie, ar 21. Utredningen klargjorde hur man skulle kunna lokalisera cellulosaindustrier och skogsindustrier i södra Sverige. Man utgick ifrån att det endast var ett fåtal vattendrag som skulle kunna ta emot sådana industrier. Man hänvisade till kusterna, till Vänern, till Göta älv, till Nissan och till ytterligare något vattendrag. Nu litet mer än ett år efteråt är man beredd att bygga industrier vid andra och mindre vattendrag, beroende på som fru Sundberg här sade — att det går att ta reda på vattnet bättre, genom att vattnet får gå i omlopp och alltså renas inom denna pro Cess. När en sådan här industri skall anläggas, måste en utredning göras av koncessionsnämnden som har att se till att en sådan plats väljes för verksamheten att syftet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet. I förarbetena till miljöskyddslagen har anförts att ett miljöskyddsärende inte får behandlas på samma sätt som ett ärende enligt vattenlagen. Vid tillämpningen av vattenlagen har ett vattenfall i taget behandlats, varvid man bortsett från resten, men vid tillämpning av miljöskyddslagen måste man behandla hela regionen och i detta fall vattendraget i hela dess längd och undersöka vad det kan tåla, Det är klart att om ett sådant ärende kommer till koncessionsnämnden, måste det göras en utredning. Det finns inte egna resurser för ändamålet, utan naturvårdsverket måste begära att sökandena gör en utredning. Naturvårdsverket måste se till att andra som bör efter vattendraget och som berörs får tillfälle att tala om hur de tänker utnyttja vattendraget så att man får klart för sig hur stort recipientutrymmet — som: det brukar kallas — är. Hur mycket tål detta vattendrag av kommunala utsläpp och av industriutsläpp? Om ett sådant ärende kommer upp och man inte har gjort en inventering i förväg, varigenom data för vattendraget framkommit, kommer det att dra ut på tiden och det blir, som man sagt i reservationen, kostnader och omgång. Enbart den saken är värd att beakta. Utskottets ärade talesman nämnde att man i remissyttrandena inte understött den tanke som kommer till uttryck i motionen. Men jag kan omtala att sedan naturvårdsverket har yttrat sig till utskottet — i våras alltså— har naturvårdsverket den 21 oktober i år skrivit till Kungl. Maj:t och begärt att få en inventering och planering av våra vattentillgångar just med hänsyn till ett ärende som gäller en sådan här sak.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
Herr talman! När herr Johanson i Västervik talade för utskottsmajoriteten var han föredömligt kortfattad. Jag vill bara göra en kommentar genom att säga, att då herr Johanson försöker att ur statens planverks yttrande läsa ut ett stöd för utskottsmajoritetens förslag, så har jag rakt motsatt uppfattning. Jag anser nämligen att planverkets yttrande innebär ett krav på större resurser för denna verksamhet.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 65 behandlar en motion om begränsning av våldsinslagen i televisionsprogram. Eftersom utskottet har uttalat sig positivt i den frå gan skall jag inte här beröra den utan i stället säga några ord om utskottets utlåtande nr 66 som gäller massmedias inverkan på barns fostran i hemmet. Hemmets betydelse för vårt samhälle kan inte nog värderas. Föräldrarnas insats när det gäller att fostra det kommande släktet är också värdefull. Men för att de skall kunna fylla denna uppgift måste de få samhällets skydd och hjälp. Jag tror att alla föräldrar är besjälade av en önskan att fostra sina barn till livsbejakande ch ansvarskännande samhällsmedborgare. För att det skall lyckas behöver vi värna om föräldrarnas rätt. Samhället måste ge skydd mot sådant som kan försvåra uppfostran liksom det måste ge hjälp och uppmuntran åt alla krafter som verkar i positiv riktning. Det har riktats kritik mot hemmet, och man har sagt att det har mist sitt grepp om uppfostran. Det är inte så ovanligt att höra att det genom slapphet och bristande fostran har dryg skuld när det gäller kriminalitet m.m. Men man kan inte avkräva föräldrarna ansvar, om man inte säkrar deras föräldrarätt att fostra. Föräldrarna bör ha rätt att själva bestämma miljön för sina barn, och samhället får inte vare sig genom förordningar eller genom bristande kontroll främja en minskning av hemmets betydelse som totalmiljö för barnen. Jag skall begränsa mina synpunkter till massmedia och då särskilt TV, som ju har en utomordentligt stor genomslagskraft. Barnen har i sina hem fostrats till en viss livsåskådning, och vi anser att de inte för tidigt, innan de nått mognad, skall konfronteras med andra livsåskådningar. Man bör alltså visa stor hänsyn. Det händer emellertid inte så sällan att barnprogrammen i TV är kryddade med svordomar. Jag är övertygad om att om det aldrig förekom en svordom i ett barnprogram, så skulle ingen sakna det. Däremot är det många som uppfattar deras förekomst som kränkande och obehaglig, eftersom de har fostrat sina barn till att inte bruka svordomar. Det finns riksdagsmän — jag vet det — som ibland använder svordomar, men jag har aldrig hört någon riksdagsman göra det här i talarstolen. Även om debatten är ganska het avstår man från sådant. Varför? Jo, det måste vara därför att man anser att det inte är passande. Passar det inte att använda svordomar i talarstolen här i riksdagen, så passar det ännu mindre i barnprogrammen i TV. Jag vet att det stöter en del om man använder siffror, men över 98 procent av Sveriges medborgare vill tillhöra statseller frikyrka. Vid den senaste undersökningen uttalade sig 73 procent för att de vill ha kristen fostran för sina barn. Då anser vi att det är ett berättigat krav att TV sänder barnprogram som kan accepteras av majoriteten av svenska föräldrar. Sveriges Radio-TV har sagt i sitt yttrande att man är angelägen om att sända program som passar alla barn och kan accepteras av alla föräldrar oberoende av vilken uppfattning de har i religiösa, politiska och andra sådana frågor. Från olika håll har framställts en begäran om att vi skulle få kristna barnprogram, men ledningen för Sveriges Radio-TV har kategoriskt avvisat denna. Vi anser att om man skall sända andra inslag, som många gånger är negativa mot den kristna livsåskådningen, har vi rätt att kräva kristna barnprogram. Man kan fråga sig om det inte strider mot avtalet när ledningen vägrar att sända sådana. Man skulle kunna sända program som TV själv producerar, och vidare skulle man kunna släppa in kyrka och frikyrka, som har en omfattande barnoch ungdomsverksamhet. Jag tror att en stor majoritet av barnen i vårt land deltar i ungdomsverksamhet hos kyrka och frikyrka. De skulle känna sig hemma om de någon gång fick: möta den verksamheten på TV-rutan. Både kyrka och frikyrka har utomordentligt fina barnprogram som i kvalité säkert kan mätas med program som TV själv kan producera. Det är inte program i svart, utan det är program som kan vara roliga och trivsamma. Vi hoppas att vi skall få se dem, därför att vi har rätt att kräva det när majoriteten av vårt folk vill ha det så. Det finns ett berättigat missnöje bland föräldrar i vårt land med de program som sänds i dag och som inte passar barn i låg ålder, och med program som inte sänds men som föräldarna har rätt att få för sina barn och som hjälp i fostran. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 66.

Herr talman! Jag har just åberopat att Sveriges Radio uttalat att programmen skall kunna ses av barnen och accepteras av föräldrarna. Men av fortsättningen av yttrandet vill det synas som om Sveriges Radio anser att man skall kunna sända både det ena och det andra. Det är svårt för alla föräldrar att acceptera ett program som är späckat med svordomar. Vi vill inte ha ensidiga program, och vi vill inte skapa konflikter. Men vi anser att det finns inslag i TV som inte bör finnas där. Vidare tror jag att herr Wiklund i Härnösand kan vara överens med mig om att alla de föräldrar som vill att barnen skall få en kristen uppfostran har rätt att kräva kristet färgade program i TV. Jag kan inte förstå någonting annat.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att vad det gäller här är vem som skall bestämma vad vi skall se i TV och höra i radio, och det är som bekant programledningen. Men det finns ju ett litet avtal också som denna programledning är bunden av. Det är med den utgångspunkten jag skall säga några ord. Jag anser att den fråga motionärerna tagit upp inte i första hand gäller vare sig den kristna trons villkor eller föräldrarätten utan tolkningen av begreppet »opartiskhet> i livsåskådningsdebatten i skolan respektive i av avtal med staten bundna massmedia. Att även barn genom massmedia och skolan utsätts för ett skiftande utbud av livsåskådningar kan inte anses vara fel -— det är inte svordomar jag talar om; låt oss lämna dem åt sidan — i den kultursituation som vi för övrigt lever i. Föräldrarätten får föräldrarna utöva genom att i sin tur påverka så mycket de förmår och med bästa samvete. Ingen annan här i samhället drar sig ju för att påverka barnen, så varför skulle föräldrarna göra det? Men i denna rätt kan icke inbegripas att med andras hjälp få barnen isolerade från den debatt och den propaganda som förs utanför hemmet. Jag undantar vissa inslag av typ pornografi och våldspornografi, som åtminstone jag anser att man i möjligaste mån bör undvika att utsätta barn för. För övrigt måste debatten få föras fritt, dvs. den måste föras efter vissa spelregler. Den fråga som motionärerna tagit upp är egentligen: Har spelreglerna följts? Radiochefen har i sitt remissyttrande som bekant uttalat att det inte kan anses förenligt med Sveriges Radios opartiskhet att sända kristna barnprogram, och detta för att programmen skall ges en sådan inriktning att de kan accepteras av alla föräldrar. Men jag måste säga att denna motivering av förbudet mot kristna barnprogram inte alls håller. Det är inte sant att TV-programmen för barn alltid görs sådana att alla föräldrar kan acceptera dem. Där propageras ibland för vissa politiska riktningar, inte alls i debatt med några andra, och där propageras ibland för ett uppförande av barn som många vuxna finner helt olämpligt. Inte heller kan det sägas att radio-TV avhåller sig från att påverka barnen när det gäller en hel del frågor där man kan förutsätta att föräldrarna har andra åsikter än programmakarna och de som får lov att yttra sig i programmen. Det är inte detta jag beklagar. Men jag beklagar att just en enda livsåskådning, nämligen den kristna, inie får framträda på samma sätt som så många andra riktningar och göra propaganda för sin moral, även i barnprogram. Nu förvirras debatten av det faktum att de kristna i radion — ingalunda lika mycket i TV — traditionellt har tillgång till relativt mycket s.k. andaktstid, när de ostört får framlägga sina åsikter. Men som bekant håller detta numera på att luckras upp, vilket jag för min del inte heller beklagar, och den s.k. religiösa avdelningen på Sveriges Radio inrymmer just nu mycket debatt med oliktänkande. Detta motsvaras i ytterst ringa grad av någon liknande uppluckring på det andra hållet. Kristna kulturpersonligheter, böcker etc. är i allmänhet grovi underrepresenterade i radio-TV:s kulturella och politiska program. Hur det nu än är med denna brist på balans, så har det inget att göra med att man inte skulle få ha andakter för barn i TV. Radiochefen skriver att då skulle dessa program ligga utanför det vanliga barnprogrammet och deras konventionella innehåll klart deklareras i rubriken. Ja, varför inte det? Det skulle väl inte vara något hinder för att ha kristna barnprogram, och en sådan åtgärd skulle ingen kunna anmärka på. Möjligen skulle man vilja ha en motsvarande konsumentupplysning när det är ett FNL-program som barnen skall se. Herr talman! Jag tar för min del avstånd från reservanternas önskan att hålla barnen i ett ideologiskt reservat, utan kontakt med den debatt som förs omkring dem.

Jag instämmer till fullo i utskottets förhoppning om att de opinionsyttringar som kommer till uttryck i den här debatten, t.ex. i riksdagen, skall få betydelse för programpolitikens vidare utformning. Med denna motivering, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att barnen skall hållas i ett ideologiskt reservat — så upplever inte mina barn det — men med hänsyn till vad som händer i vårt samhälle i dag och de bekymmer som en stor del av det uppväxande släktet förorsakar har vi rätt att kräva att ungdomen skyddas. Därom är alla överens, och även utskottet har på den punkten delat vår uppfattning.

Herr talman! Jag vill endast helt kort framhålla att jag betraktar det som mycket angeläget att i så stor utsträckning söm möjligt sätta in förebyggande åtgärder i syfte att i görligaste mån hejda den ständiga ökning av abortfrekvensen som kan registreras i vårt land. Staten bör ge de sociala myndigheterna väsentligt större resurser än nu att anvisa "bostäder och lämna ekonomiskt stöd under graviditeten och den första tiden efter nedkomsten. Men jag undrar om vi inte också skulle kunna få till stånd en opinionsbildning som kan underlätta framväxten av en mera positiv syn hos de abortsökande kvinnörna på adoptionsmöjligheterna. Det finns för närvarande ett stort antal gif ta par som önskar adoptera barn.

Socialstyrelsen framhåller också att det ankommer på sjukvårdshuvudmännen att ta de initiativ som kan erfordras för en förstärkning av denna rådgivning. Vad beträffar resurserna finns det under femte huvudtiteln ett förslagsanslag på 800 000 kronor till abortförebyggande åtgärder. Men dessa 800 000 kronor skall fördelas på tre anslagsposter. Den första gäller stöd till rådgivning åt havande kvinnor i abortförebyggande syfte, den andra anslagsposten gäller tillgodoseende av överhängande hjälpbehov hos kvinnor som besöker kurator och den tredje gäller ersättning till laboratorier för graviditetsreaktioner. Utskottet slutar sitt utlåtande med att säga att man vill påminna om den möjlighet som finns att i avvaktan på den slutliga prövningen av abortkommitténs betänkande väcka förslag om åtgärder i anslutning till kommande anslagsäskanden på hithörande områden. Jag tycker naturligtvis att detta är ett riktigt påpekande. Men det vore bättre om vi i januari månad kunde få ett förslag, som betyder en väsentlig höjning av det här anslaget och att departementet alltså i sin budgetplanering tar med detta. En sådan väg borde vara framkomlig i avvaktan på en ny abortlag.

Herr talman! Jeg ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Nära nog dagligen blir vi i massmedia påminda om den fruktansvärda katastrof som har hemsökt Östpakistan. Vidden av katastrofen kan för närvarande inte uppskattas. Hur många människor som omkommit och hur många som håller på att gå under på grund av brist på livsmedel går för dagen inte att fastställa. De rapporter som inströmmat bär vittnesbörd om död och förintelse. En av dessa rapporter löd så här: Sänd kläder och mat men inga barnkläder. Inga barn har överlevt. Förödelsen är så stor att ingen riktigt kan fatta dess verkliga omfattning. En räddningsarbetare uttryckte det så: Vi har slutat att räkna de döda; vi räknar de överlevande i stället. Hjälpsändningar strömmar nu in till Pakistan från praktiskt taget hela världen. Olika frivilliga hjälporganisationer träder tili, exempelvis Rädda barnen, Röda korset m.fl. Tyvärr har dock hjälpen mycket svårt att nå fram. Anledningarna till att hjälpsändningarna fördröjs är flera. Det kan vara svårt att landsätta förnödenheterna på grund av gyttjebankar, och förstörda hamnanläggningar eller annat försvårar också att hjälpsändningarna når fram på kortast möjliga tid. Ett visst ansvar åvilar regeringen i Pakistan, som inte i tid har vidtagit åtgärder för att förhindra naturkatastrofens skadeverkningar genom att bygga skyddsvallar o. d. Allt administrativt och byråkratiskt krångel hindrar också hjälpsändningarna att nå fram till katastrofområdet på kortast möjliga tid. Svårigheterna är stora, men det är ytterst angeläget att hjälpinsatserna fortsätter. Här gäller det att rädda människoliv. Katastrofens omfattning får inte förlama vår handlingskraft. Låt mig konstatera, herr talman, att det lämnade svaret är positivt. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen är beredd att göra hjälpinsatser och att man redan har satsat 2 miljoner kronor och givit SIDA bemyndigande att använda medlen för att rädda människoliv och göra hjälpinsatser i Pakistan. Jag tolkar utrikesministerns svar så, att om det visar sig erforderligt är man beredd att ställa ytterligare medel till förfogande. Jag vill också i sammanhanget konstatera att man är beredd att främja återuppbyggnadsarbetet i Pakistan, under förutsättning att de pakistanska myndigheterna uttrycker önskemål härom. Jag konstaterar detta med tillfredsställelse, liksom att en arbetsgrupp bildats med företrädare för SIDA och frivilliga hjälporganisationer. Jag tror att det utan överdrift kan sägas att regeringen här vidtagit de åtgärder som svenska folket förväntar sig av regeringen. Än en gång: Tack för svaret!

Herr talman! Först ber jag att få framföra mitt tack till statsrådet Sträng för att han har svarat på frågan. Jag kanske skall säga några ord om anledningen till att frågan ställts. Det är inte länge sedan jag fick ett telefonsamtal från en mycket hederlig man som klagade över de förhållanden som nu råder på detta område. Han sade: Jag har varit hederlig i hela mitt liv, men i detta fall hade jag glömt att göra inbetalning. Jag kan vitsorda, herr talman, att denne man alltid varit hederlig, men här fanns det ingenting annat att göra än att bötfälla mannen. Man blir inte förvånad över reaktionen hos människor som på alla sätt försöker vara hederliga och så plötsligt får reda på att sådan här glömska kostar dem 366 kronor. Talar man med en tjänsteman på länsstyrelsen gör det ingen nytta — det vet både statsrådet och jag. Vederbörande säger bara: Jag följer gällande lagar och författningar — punkt och slut. Vad som föresvävar mig, herr finansminister, är att man skulle kunna förfara på samma sätt med dessa inbetalningskort som när det gäller inbetalningen av B-skatt — vi som har sådan får ju en preliminärskatteanvisning. Jag är övertygad om att ifall vi inte fick denna erinran om att det nu är tid att betala en tribut till samhället, så skulle åtskilliga av oss glömma bort saken. Jag tror att det vore bra för alla parter om en sådan här påminnelse skickades ut också när det gäller automobilskatten. Och trots att finansministern i svaret anser att allting egentligen är som det skall vara vill jag — med tanke på det praktiska handlag som finansministern många gånger visat sig ha — hemställa att finansministern tillmötesgår detta önskemål. Det gäller inte mig själv, ty jag betalar ingen lastbilsskatt, men kan statsrådet och jag göra någonting för våra medmänniskor, så bör vi göra det. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet också för detta svar, även om svaret är helt negativt. Statsrådet säger att kostnaderna skulle bli så stora att de inte på något sätt kunde uppväga fördelarna. Men om jag inte är alldeles fel underrättad tillämpas ett sådant här system i Danmark, och kan man tillämpa det där borde man kunna göra det även här i Sverige. Jag tror att det misstänkliggörande som ibland förekommer — man säger att den och den inte betalar någon skatt för oljan — då skulle upphöra. Det vore nyttigt, och systemet är också enkelt. Man kan stoppa vederbörande ute på vägar na och ta ett prov på oljan — då ser man snabbt hur det förhåller sig. Därför, herr finansminister, vill jag återigen säga: Försök att göra någonting även på detta område! Jag tror att vi båda två har samma uppfattning om detta, nämligen att i den mån vi kan förenkla saker och ting vinner alla på det, både statsmakterna och de skattskyldiga. Än en gång tackar jag finansministern för svaret. Med hänsyn till att det troligen är sista gången jag ställer en fråga till finansministern vill jag tacka honom också för de gångna åren. Vi har kanske inte alla gånger varit överens om svaren på de frågor jag har ställt, men jag tackar för hans benägenhet att alltid svara rejält och bra. Tack så mycket!

Herr talman! Efter den redogörelse som finansministern här lämnade för utredningens resultat får jag väl böja mig för faktum, även om jag i någon mån ifrågasätter om dessa uppgifter ändå kan hålla. Men vi får nöja oss med detta. Andra kommer efter mig här i riksdagen och kan fortsätta debatten, om det behövs. Jag slutar med detta konstaterande och vill än en gång tacka finansministern för de år vi haft tillsammans.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om jag ämnar vidta några särskilda åtgärder för att hindra bl.a. narkotikasmuggling genom okontrollerad inflygning på svenskt territorium. Vi vet ännu inte om den insmuggling av narkotika med flygplan som har upptäckts för en tid sedan har skett genom okontrollerad inflygning eller med flygplan som i vederbörlig ordning har fått tillstånd att flyga in på svenskt område. Utredning pågår genom rikspolisstyrelsens försorg. Jag kan därför inte nu uttala mig närmare i frågan. Några initiativ från min sida är inte aktuella.
Herr talman! Svaret förvånar mig verkligen en aning. Jag har ställt en helt allmänt formulerad fråga om huruvida justitieministern skulle vara intresserad av att söka förhindra sådan här hantering, om den förekommer. Jag förutsätter alltså att den kan förekomma. Då svarar justitieministern som om frågan vore ställd i ett speciellt fall; han är således inte intresserad av den mera allmänna frågeställningen. Jag hade trott att justitieministern skulle kunna säga: »Ja, om sådant förekommer är jag intresserad av att sätta stopp för det.> Ett sådant svar hade helt och hållet tillfredsställt mig. Jag hade inte heller tänkt fråga närmare efter vilka åtgärder som skulle kunna vidtas; jag önskade bara att statsmakterna verkligen skulle söka förhindra den här sortens inflygning. Jag tror att allmänheten blev mycket alarmerad dels av att det skulle kunna förekomma sådan okontrollerad inflygning, dels av att det var en så kvalificerat neslig last som detta flygplan hade med sig. Nu säger justitieministern att »>det är en fråga som inte intresserar mig; skulle det komma fram att det har förekommit sådan narkotikasmuggling kan jag möjligen titta på det>. Men han vill inte rent allmänt säga att han tänker sätta stopp för denna narkotikasmuggling om det går. Jag är alltså inte särskilt nöjd med svaret som jag tycker kunde ha varit något mer positivt.
Herr talman! Intresset för narkotikabrottsligheten är väl självklart. Det framgår ju också av svaret att i det aktuella fall som har väckt uppmärksamhet och som tydligen herr Siöholm ytterst åsyftade har den myndighet inom justitiedepartementet som har att ta upp dessa frågor omedelbart startat en undersökning. Undersökning pågår alltså, men den har ännu inte blivit färdig. Därför kan jag inte säga vilka initiativ som den kan föranleda. Först måste vi avvakta rikspolisstyrelsens utredning, och i samband därmed får rikspolisstyrelsen undersöka vad man fortsättningsvis kan göra för att i görligaste mån förhindra sådana händelser. Det var innebörden av mitt svar.
Herr talman! Då är det väl dess bättre så att om det i detta enskilda fall skulle visa sig att det förekommit narkotikasmuggling med flygplan ämnar justitieministern ta itu med saken. Så till vida är svaret då numera tillfredsställande, men det hade gått lika bra att säga det direkt.

Herr talman! Fru Frenkel har frågat mig, om jag ämnar utfärda bestämda regler för avräkning av häktningstid. Regler om avräkning av häktningstid i de fall som fru Frzenkel torde syfta på finns intagna i brottsbalken. Dessa regler ger utrymme för en ganska vidsträckt skälighetsprövning som kan innebära risker för en oenhetlig tilllämpning. Frågan om ändring av gällande avräkningsregler har därför tagits upp inom justitiedepartementet. Med hänsyn till intresset av nordisk enhetlighet på området har frågan överlämnats till nordiska straffrättskommittén för övervägande. Kommittén kommer att behandla ärendet skyndsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret — det var faktiskt ett sådant svar som jag hoppades att jag skulle få. Visserligen är man väl litet tveksam, när en kommitté arbetar, att ärendet inte skall behandlas tillräckligt skyndsamt, men justitieministern lovar ju att så skall ske. I svaret säger justitieministern att skälighetsprövningen kan innebära risker för en oenhetlig tillämpning. Jag upplever det så, att reglerna i 33 kap. 3 § brottsbalken, som anger hur häktningstiden skall avräknas, tillämpas mycket olika på olika ställen. Jag vet att domstolarna ofta drar upp riktlinjer; så gör man t.ex. i Göteborg, där man i allmänhet tillämpar den principen att häktningstid över tre veckor avräknas. Men det kan finnas andra domstolar — och även domare sinsemellan — som tillämpar reglerna helt annorlunda. Vi kan som exempel ta två interner på samma fängelse som har dömts för samma brott till precis lika långa straff. Båda har suttit häktade lika länge, vi kan säga två månader. För den ene avräknas den häktningstid som överstiger tre veckor. Den andre får däremot inte avräkna någon tid alls. Dessa interner, som ju har en allmänt mycket negativ inställning till samhället, blir inte positivare till detta genom en sådan behandling i samband med utdömandet av ett straff.

Herr talman! Jag vill vitsorda att jag har gjort samma erfarenhet som fru Frenkel. Detta gäller särskilt beträffande nådeärenden, där det förekommer att intagna jämför olika utslag och har stora svårigheter att förstå den oenhetliga tillämpningen. Vad beträffar min möjlighet att göra något direkt i detta sammanhang vill jag framhålla, att regeringen inte kan lägga sig i domstolarnas tillämpning av gällande regler, enligt vilka domstolarna har möjlighet till en skälighetsprövning. Jag vill emellertid nämna att vi har förhoppning om att ett förslag skall kunna framläggas redan i mars månad nästa år. Mot bakgrunden av den takt som kommittéer brukar arbeta med får detta betraktas som en <:synnerligen skyndsam behandling.
Herr talman! Herr Björkman har frågat mig, om jag anser att den nuvarande kontrollen och redovisningen av kostnaderna för hemsändande av utlänningar är tillfredsställande ordnad. Hemsändning av utlänning på grund av beslut om förpassning, förvisning och utvisning betalas av länsstyrelsen. En redovisning av dessa kostnader kräver ingående undersökningar. Hemsändning av utlänning som avvisas från landet betalas av rikspolisstyrelsen från en särskild utgiftspost. Den na post är anvisad för alla slags förpassningar m.m. som verkställs av polisen och avser således även förpassningar av svenska medborgare inom landet. För budgetåret 1968 70 1475 000 kronor. En redovisning av kostnadernas fördelning på olika kategorier av ärenden är inte möjlig utan en genomgång av varje ärende. Jag har emellertid inhämtat att under budgetåret 1969/70 meddelades sammanlagt 3 829 beslut om hemsändning, varav 2707 avvisningsbeslut. Under tidsperioden 1 januari-—30 september 1970 har polismyndigheterna meddelat sammanlagt 2194 avvisningsbeslut, varav 1160 avser Stockholms polisdistrikt. De uppgifter som har förekommit i dagspressen om antalet sådana ärenden är sålunda felaktiga. En begränsning av kostnaderna för hemsändning av utlänningar bör givetvis eftersträvas. Vissa undersökningar i det syftet har redan skett. Dessa kommer att fullföljas.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det utförliga svaret på min fråga och för den fylliga redovisning som lämnades beträffande kostnaderna, om antalet avvisningsbeslut och under vilka konton utgifter i detta sammanhang bestrids. Jag förmodar att justitieministern är helt överens med mig om att den invandringspolitik som vi för i vårt land är liberal. Jag tycker också att detta är riktigt. Vi skall visa generositet mot utlänningar, både mot politiska flyktingar och mot sådana som kommer till 5Sverige för att få arbeta under drägligare förhållanden än i sina hemländer. Denna generositet får emellertid inte i andra länder leda till att man får det intrycket att myndigheterna i Sverige vi sar flathet i sådana sammanhang och att det är lätt att missbruka deras inställning. En sådan uppfattning förekommer faktiskt. Det tycks inte heller råda någon ömsesidighet i detta avseende mellan Sverige och andra länder. En svensk som råkar i ekonomiska svårigheter utomlands kan alltid vända sig till sin konsul och få bistånd med kontanter för hemresan och för andra nödvändiga utgifter, men den hjälpen är förenad med krav om återbetalningsskyldighet för den hjälpsökande. En utlänning som här i Sverige råkar i samma situation vänder sig kanske först till sitt konsulat, men om detta är stängt och om även invandrarverket är stängt, så går han till polisen. Då skriver vederbörande polisman ut en rekvisition på en järnvägsbiljett exempelvis till Frankrike. Det har också förekommit att man skrivit ut flygbiljetter till länder utanför Europa. Det är ett intryck hos polisen på amnånga håll att det sker ett uppenbart missbruk av möjligheterna därvidlag. Därför vill jag ställa en kompletterande fråga till justitieministern. Enligt de uppgifter jag fått blir detta missbruk allt vanligare. Jag tror att kriminalkommis :sarierna i Stockholm och i andra storstäder skulle kunna bekräfta detta vid :en rundfråga. Jag undrar därför: Finns det över huvud taget några internationella överenskommelser, eller har Sverige några överenskommelser med andra länder i Europa eller annorstädes -- bortsett från våra nordiska grannländer — om att tillämpa samma tillväga .gångssätt när man skickar hem utlänningar? Det kommer många utlänningar hit till Sverige — kanske som turister — och gör av med sina pengar här. Sedan får vi betala deras hemresa. De får självfallet intrycket att det här i Sverige är hur enkelt som helst att få sådan hjälp, när de inte blir återbetalningsskyldiga för de kostnader som det svenska samhället har för dem. Med de resur ser vi har, herr justitieminister, måste vi se till att medlen kommer dem till godo som bäst behöver hjälpen. Och hjälpbehovet i världen är enormt. Vi har inte råd att bara låta pengarna rinna mellan fingrarna till människor som på detta sätt missbrukar vår generositet.
Herr talman! Jag skall gärna medverka till att vi får klarhet i vilka kostnader det här rör sig om. Jag har emellertid uppmärksammat denna problematik ganska nyligen, och därför kan jag inte nu lämna några detaljerade uppgifter. De måste plockas fram från olika håll. Det framgår också av svaret. Sedan vill jag säga till herr Björkman att enligt de uppgifter jag kunnat få in är det bara Västtyskland som har samma regelsystem som vi, alltså att man skickar hem utlänningar på sitt eget lands bekostnad såsom vi gör. Vi har inga uppgifter om att man gör det i andra länder. Vad sedan själva problematiken be träffar — som inte är särskilt enkel i alla avseenden — skall vi komma ihåg att om vi inte skickar hem dessa människor på vår bekostnad, så blir alternativet att vi måste betala ut socialhjälp. Trots att jag ännu inte är tillräckligt insatt i denna fråga är det ändå uppenbart att det åtminstone i vissa fall måste vara billigare att betala dessa människors hemresa än att låta dem stanna här och betala ut socialhjälp. Det beror givetvis också i viss mån på vart vederbörande skall resa. Det är sådana överväganden som kommer in i bilden när vi efter att ha fått in tillräckligt material skall ta ställning till vad vi kan göra.
Herr talman! Jag är helt ense med justitieministern om att detta inte är någon enkel sak. Likaså är det självklart att om man räknar med att vi måste un derhålla dessa människor här i landet en längre tid, så blir det onekligen billigare att skicka hem dem. I hela vår arbetsmarknadspolitik har vi hållit hårt på regeln att utlänningar som kommer hit skall ha samma förmåner men också skyldigheter som övriga medborgare här i landet. Den principen tycker jag att vi skall hålla fast vid. Jag är tacksam för att justitieministern har uppmärksamheten riktad på frågan och att han gör vad han kan för att skapa bättre kontroll och en bättre ordning när det gäller dessa utlänningar.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig, om jag är beredd medverka till ytterligare åtgärder i syfte att öka säkerheten vid påoch avstigningsplatser för skolskjutsar. Skolskjutsutredningen har i sitt betänkande presenterat vissa förslag i fråga om bl.a. skolskjutsarnas hållplatser. [ propositionen 109 år 1970 redogjorde jag för utredningens synpunkter och de åtgärder som planerades i syfte att öka säkerheten för elever vid skolskjutsning. Ingående bestämmelser på detta område har numera meddelats i kungörelsen om skolskjutsning, som träder i kraft den 1 januari 1971. Häri föreskrivs bl.a., att skolskjutsning med avseende på tidsplaner och färdvägar skall ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. De kommunala skolstyrelserna skall verka för att särskilt anordnade hållplatser utformas på än damålsenligt sätt. Skolstyrelsen skall efter samråd med trafiknämnd, polis och väghållare bestämma färdväg för varje skolskjuts liksom de platser där påeller avstigning bör ske. Skolstyrelsen har också att svara för att eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Vidare har trafiksäkerhetsverkei fält i uppdrag att utreda lämplig utmärkning av skolskjutsar och deras hållplatser m.m. Ett förslag är att fordonen förses med en högt placerad upplyst skylt som bringas att blinka när fordonet står stilla för barnens påoch avstigning. En rad åtgärder kommer således att vidtas inom en snar framtid medan andra åtgärder planeras och utreds i syfte att öka säkerheten för eleverna vid skolskjutsning liksom för andra barn vid liknande transporter till och från barnstugor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det mycket positiva svaret på min fråga. Jag får ju erkänna att det är rätt påtagliga förbättringar som statsrådet redovisar i svaret. Vad jag i första hand fäste mig vid är att de kommunala skolstyrelserna aktivt skall medverka för att främja trafiksäkerheten och att detta skall ske i samråd med trafiknämnd, polis och väghållare. Detta noterar jag tacksamt. | Låt mig kortfattat redovisa varför jag ställde frågan! För knappt två veckor sedan inträffade två svåra olyckor i Norrbotten som hade samband med skolelevers avstigning från skolbuss. I det ena fallet förolyckades en sjuårig skolpojke och i det andra fallet skadades en likaledes sjuårig skolpojke mycket allvarligt. Det märkliga är att trots att olyckorna inträffade på två skilda platser i länet hade de exakt samma händelseförlopp. Bägge pojkarna åkte efter avslutad skoldag hem med var sin skolskjuts. När bussen stannade steg pojkarna ur, och det var när de var tvungna att korsa körbanan som de blev påkörda av passerande bilar. Jag är medveten om att man inte helt kan förhindra att olyckor kan inträffa — det vore ett önsketänkande ati föreställa sig det. Däremot bör man naturligtvis vidta alla säkerhetsåtgärder som kan vidtas och uppställa vissa regler för sådana här situationer. Och även om jag tyckte att kommunikationsministerns svar var positivt så hade jag kanske väntat mig att det i svaret skulle ha givits någon anvisning om hur en bilist skall bete sig när han skall passera en skolbuss som står parkerad. Man får ju räkna med att skolbarn måste passera körbanan rätt ofta. även om det införs vissa säkerhetsanordningar på bussarna och anordnas information i skolorna — vilket är mycket bra — tycker jag det är något som saknas, nämligen just hur bilisten skall bete sig vid sådana tillfällen. Jag tror att det är av stort värde om kommunikationsministern vill säga någonting i den saken.
Herr talman! Jag vill bara upprepa vad jag sade i mitt svar beträffande den fråga som herr Stridsman nu ställer. Alideles mot slutet av svaret sade jag: »Ett förslag är att fordonen förses med en högt placerad upplyst skylt som bringas att blinka när fordonet står stilla för barnens påoch avstigning.» Jag utgår ifrån att med bl.a. en sådan åtgärd skulle den omkringliggande trafiken på ett helt annat sätt än nu kunna uppmärksamma denna form av trafik.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig, om jag kommer att medverka till att sjöfartsverket får tidigarelägga beställningen av en ny havsisbrytare, så att leverans kan ske före mitten av 1970-talet. Frågan om anskaffning av en ny havsisbrytare övervägs i samband med den pågående behandlingen av anslagsäskandena för budgetåret 1971/72. Jag kommer att redovisa mitt ställningstagande i 1971 års statsverksproposition.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, även om det var tämligen magert. Anledningen till min fråga är, som komimnunikationsministern förstår, sjöfarts verkets anhållan om bemyndigande att projektera och beställa en ny havsisbrytare ett år tidigare än vad som angetts i dess verksamhetsplan. Något belopp för detta ändamål finns inte upptaget i årets statsverksproposition. irfarenheterna från föregående vintersäsong har visat klara brister i den nuvarande isbrytarflottans kapacitet. >Njord»> innebar naturligtvis ett betydelsefullt tillskott. Utan den skulle ostkusthamnarna ha drabbats av ett längre avbrott i sjöfarten med mycket svåra följder för det berörda näringslivet. Om man studerar sjöfartsverkets separatbilaga och summerar de uppgifter som verket fått från ett antal industrier utmed ostkusten om vad ett sjöfartsstopp innebär i form av ökade fraktkostnader, når man fram till summan 4 miljoner kronor per vecka. En sådan konkurrensnackdel kan få mycket allvarliga konsekvenser för dessa företag. skaffande av en ny havsisbrytare, har sjöfartsverket motiverat behovet av en tidigareläggning av beställningen med de nya förhållanden som inträtt. Dessa kräver att ett beslut fattas mycket snart, enligt uppgift före detta års utgång, för att tidsplanen för en levc Trans år 1974 skall kunna hållas. Skulle beställningen försinkas, betyder det, uppger man, att en leverans av den tänkta isbrytaren kan ske först år 1977. Konsekvenserna av en sådan försening är svåra att överblicka. "Nu säger kommunikationsministern att frågan övervägs och att han kommer att redovisa sitt ställningstagande i 1971 års statsverksproposition. Men om de uppgifter som jag har fått är riktiga är tiden alltför knapp för långa överväganden, och om ställningstagandet dröjer tills statsverkspropositionen läggs fram kan det vara för sent. Om svaret innebär att kommunikationsministern vill offentliggöra sitt beslut först då statsverkspropositionen läggs fram men kanske inofficiellt tidigare beslutat ge sjöfartsverket det begärda bemyndigandet är saken klar. Jag skulle därför vilja fråga: Om kommunikationsministern kommer till det resultatet att det begärda beloppet tas med i nästa års stat, får då sjöfartsverket bemyndigande att verkställa beställningen även innan riksdagen hunnit behandla äskandet?

Herr talman!

Det skulle vara helt felaktigt att före den regelrätta presentationen av statsverkspropositionen bryta ut något speciellt ärende och göra det till föremål för diskussion. Jag kommer alltså inte att förfara på det sättet utan kommer, som jag sade i svaret, att redovisa ställningstagandet i vederbörlig ordning i statsverkspropositionen.

Herr talman! Jag har all respekt för det principiella resonemanget. Men jag vill då i stället fråga så här: Om kommunikationsministern skulle komma fram till beslutet att föreslå nästa års riksdag det begärda beloppet, kan kommunikationsministern då bemyndiga sjöfartsverket att lägga ut sin beställning inom den tid som krävs för att leverans skall kunna ske 1974?
Herr talman! Jag kommer lika litet i derna som i någon annan fråga att föregripa riksdagens ärendet.
Herr talman! Får jag tolka det svaret så, att risk föreligger att det inte blir någon beställning i god tid utan att leverans kommer att kunna ske först 1977 på grund av förseningen genom den formella behandlingen av ärendet?

Herr talman! Herr Strömberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd föreslå sådan ändring av bestämmelserna i SFS 1970: 371 att dispenskraven slopas för de studerande som. erhållit 60 poäng. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. tillgodoräkna sig ytterligare poäng krävs för närvarande dispens av konsistoriet. Jag har i anslutning till frågor rörande detta ämne i första kammaren tidigare i år samt föregående höst sagt, alt jag räknar med att ansökan om sådan dispens skall behandlas med all tänkbar generositet.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
De berörda studerandena, vilka har uppnått 60 poäng, behöver emellertid kunna planera sina studier. De har verkligen visat att de kunnat klara akademiska studier trots att de haft en annan bakgrund än den gängse. Jag hade hoppats att det kanske skulle ha funnits möjligheter att generellt medge dem tillstånd att utan tillgripande av dispensförfarande fortsätta sina studier. Om så nu inte är fallet, är jag emellertid ändå tacksam för det positiva besked statsrådet nyss lämnat.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig dels om jag vill medverka till att vid bildande av vägsamfällighet kostnaderna för förrättningen beta las av vägverket, dels om jag vill meddela anvisningar innebärande att vägverket före överlämnandet iståndsätter vägen i enlighet med vad som fordras för erhållande av statsbidrag för vägunderhåll. Vad gäller den första frågan vill jag erinra om att jag i december 1969 tillkallade sakkunniga för att se över lagen om enskilda vägar. De sakkunniga kommer därvid att överväga bl.a. kostnadsansvaret i de fall herr Persson åsyftar. På herr Perssons andra fråga kan jag svara att Kungl. Maj:t har i några beslut i indragningsärenden föreskrivit, att de aktuella vägarna vid indragningen skall vara i samma skick som gäller för likartade allmänna vägar. Detta innebär att vägarna från standardsynpunkt automatiskt blir statsbidragsberättigade. Vägverket håller för närvarande på att utarbeta generella anvisnigar med sådan föreskrift.

Herr talman! Låt mig tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Jag vill helt kort göra några kommentarer till det lämnade svaret, och jag börjar därvid med min andra fråga därför att svaret här är, såvitt jag kan bedöma sådant, att man inte behöver ifrågasätta innebörden. Statsrådet nämnde, att vägverket för närvarande håller på att utarbeta generella anvisningar med föreskrift om att de aktuella vägarna ur standardsynpunkt automatiskt skall bli statsbidragsberättigade. Jag är mycket glad över detta. Det finns många exempel från flera län, att väg, som överlämnats för enskilt underhåll på grund av att man anlagt en ny väg med en sträckning vid sidan av den gamla, ändock för transport av post och andra förnödenheter, för skolskjutsar osv. används i samma ut sträckning som tidigare. Under tiden för den nya vägens anläggning har dessa vägar blivit fullständigt sönderkörda av vägentreprenören, dvs. i praktiken av vägverket. Det finns sådana fall där överlämnandet skedde för några månader sedan, dvs. under denna höst, och där de lokala vägmyndigheterna inte haft några uppgifter om hur de skall handlägga frågan i fråga om upprustning av vägen. Jag är därför glad över det besked som statsrådet lämnat. Jag förväntar mig att detta med det snaraste skall bringas till ifrågavarande vägmyndigheters kännedom, så att de vägar det gäller blir iordningställda och därigenom möjlighet ges att söka statsbidrag för underhåll av desamma. Det är nämligen förenat med mycket stora kostnader att iordningställa en sådan väg tih statsbidragsberättigad standard. I sådana exempel som jag här talat om måste det också göras en vägdelning. Ibland rör det sig om vägar på 4—5 kilometer. För en dylik vägdelning måste en lantmäteriförrättning göras, och sådana är i dag ganska kostsamma. Vi anser det vara orättvist att de enskilda vägintressenterna då inte bara mister det allmänna vägunderhållet utan dessutom åsamkas stora kostnader för vägdelningen. Statsrådet har sagt att 1969 års vägutredning som nu arbetar också skall se över lagen om enskilda vägar, och då kan också kostnadsansvaret i fråga om vägdelningsförrättningar, i de fall jag talat om, tas upp till behandling. Nu vet vi emellertid att sådana utredningar tar lång tid, och därför vill jag fråga om statsrådet kan säga när 1969 års vägutredning kan bli färdig med sitt arbete. Eftersom någon proposition i ärendet inte kan väntas förrän om ganska lång tid hemställer jag också om att statsrådet överväger huruvida inte statsbidrag för kostnader i samband med vägdelning, företagen på sådan grund som jag här talat om, kan utbeta las retroaktivt. Det är först under de allra senaste åren, särskilt de två senaste åren, som man frångått den tidigare ordningen och överfört allmänna vägar till enskilt underhåll. Och när nu sådana fall förekommit och förekommer vore det önskvärt att även retroaktiv ersättning utgår för sådan vägdelning. Herr talman! Jag tackar än en gång för det lämnade svaret, som jag tycker är positivt. Jag vill sluta med att säga att med ledning av statsrådets svar, förutsätter jag att dessa frågor blir lösta inom en mycket nära framtid och i enlighet med vad jag här givit uttryck åt.
Herr talman! Som svar på de direkta frågorna i slutet av herr Perssons i Heden anförande vill jag säga att jag inte här kan lämna något besked om hur länge 1969 års vägutredning kommer att arbeta. De problem som förelagts utredningen är mycket svåra, och eftersom utredningen har börjat sitt arbete ganska nyligen har jag ingen bestämd uppfattning om vilken tid som behövs för att den skall bli färdig med sitt arbete. I konsekvens med det svaret kan jag självfallet inte heller säga annat än att jag inte är beredd att särbehandla den fråga det här gäller på det sätt som herr Persson i Heden önskar.

Herr talman! Jag hade väntat mig att antingen kommunikationsministern eller interpellanten skulle ha erinrat om att halva den fråga som här diskuteras har behandlats av riksdagen under den månad som gått. Vi gjorde det i samband med behandlingen av en motion av herr Börjesson i Falköping m.fl., vilken bl.a. gällde frågan om kostnadsansvaret för vägförrättning i samband med indragning av allmän väg. Efter som ingen av talarna har sagt något om den saken, tycker jag att jag bör göra det. Frågan finns behandlad i tredje lagutskottets utlåtande nr 72 för i år, och där finns också en belysning av hur lång tid sådana ärenden tar. Här gäller det dels en planläggningsfråga av enkel natur, dels en ekonomisk fråga av ringa omfång. 1961 föreslog tredje lagutskottet på grundval av motioner — och riksdagen antog förslaget — att man i samband med indragning av allmän väg skulle vidta tre åtgärder. Man skulle för det första organisera övertagandet från de enskildas sida av indragen allmän väg på så sätt att det inte blev något avbrott i underhållet, utan vägen skulle möjligen vara kvar efter det att den nya allmänna vägen färdigställts och till dess att man hann ordna med en vägsamfällighet eller på något sätt kunde ordna så att de enskilda övertog den indragna vägen. Vidare skulle man i god tid informera de markägare och intressenter som är beroende av en sådan här indragen allmän väg, så att de skulle kunna förbereda sig på övertagandet. För det tredje skulle man för att underlätta det hela — så att säga för att minska chocken — gå in för att staten skulle betala kostnaderna. Det är helt obetydliga kostnader i vägsammanhanget. Frågan återkom 1966. Jag har inte hunnit göra tillräcklig arkivforskning under den korta stund som stått mig till buds, men jag skulle tro att tredje lagutskottets utlåtande i ärendet år 1966 föranledde tillsättandet av den utredning som omnämns i interpellationssvaret — alltså att sakkunniga tillkallades för att se över lagen om enskilda vägar. I direktiven upprepas vad som tidigare sagts. Det står att de sakkunniga skall se över reglerna om väghållningskostnaderna. Därmed menar man kanske i vanliga fall inte att man skall läg ga väghållningskostnaderna på andra än sakägare, men jag skulle tro att det kan tolkas så vidlyftigt att man kan lägga det även på staten, ehuru man inte direkt lagstiftar om saken. Jag tror inte det vore lämpligt med en lagstiftning, utan det får bli fråga om ett slags statsbidrag i stället. En annan utredning — den rör allmänna vägar — har också arbetat, och dess betänkande ligger nu under behandling i departementet. Tredje lagutskottet har i sitt utlåtande nr 72 uttalat att man är nöjd med att det blir en samplanering av övertagande av enskild väg, så att den enskilda vägen fungerar tillsammans med den allmänna vägen. Över huvud taget skall samplaneringen av det enskilda vägväsendet med eller utan statsbidrag å ena sidan och de allmänna vägarna å andra sidan ske på ett sådant sätt att vägarna fungerar bra tillsammans. Vidare bör tillses att informationen till och kontakten med dem som skall överta det hela är god. Däremot beklagar utskottet att frågan om kostnaderna för förrättningen inte tagits upp av de sakkunniga. Men utskottet slutar med följande ord — jag skall läsa upp det, eftersom det inte observerats av vare sig departementet eller interpellanten: »Frågan> — alliså frågan om kostnaderna — >»synes vara av beskaffenhet att kunna upptas och prövas av den av riksdagen efter framställning av tredje lagutskottet begärda och av Kungl. Maj:t år 1969 tillsatta utredningen för översyn av lagstiftningen om enskilda vägar. Utskottet anser det därför lämpligt att motionen överlämnas till utredningen för att tas under övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag.» Det var alltså utskottets och riksdagens mening. När vi nu fått höra staisrådet förklara att utredningen har detta uppdrag får vi väl hoppas att det inte skall behöva ta ytterligare nio år att nå fram till resultat. Det rör sig ju om en ekonomiskt sett obetydlig sak, men den är mycket viktig för dem det gäller.

Herr talman! Det riksdagsbeslut som herr Tobé åberopar och som fattades för några dagar sedan är jag väl underkunnig om. Men det säger ingenting mer än vad statsrådet sagt genom att hänvisa till den pågående utredningen. Vad jag i första hand ville söka få svar på var hur lång tid utredningen kommer att ta. Något sådant besked förklarar sig statsrådet emellertid inte kunna lämna — men som jag sade i mitt första anförande vet vi att utredningar brukar ta lång tid på sig. I avvaktan på utredningsresultatet och på proposition och beslut kan många enskilda människor bli nödsakade att betala ut stora pengar för en vägdelning. Den kostnaden är inte så liten, herr Tobé, som det har sagts. I egenskap av god man vid dylika tillfällen har jag klart för mig att det kan röra sig om ganska stora belopp för enskilda. I synnerhet när det gäller sådana vägar som skall delas på grund av att de indragits från allmänt underhåll torde det vara ett rättvisekrav att det allmänna står för förrättningskostnaderna. Nu kan inte statsrådet lämna något svar på min senaste fråga heller, och jag begär inte att han skall göra det så här på rak arm. Jag vill emellertid än en gång stryka under min förhoppning att statsrådet ändock prövar möjligheterna att retroaktivt lämna ersättning för en sådan delning. Jag anser det vara ett rättvisekrav.
Herr talman! Det är riktigt som herr Tobé säger att riksdagen nyligen i en skrivelse till Kungl. Maj:t har behandlat frågan. Den skrivelsen har häromdagen överlämnats till utredningen om enskilda vägar. Som jag sade förut lig ger frågan emellertid redan inom ramen för direktiven till utredningen.

Herr talman! Herr Wedén har frågat mig vilka åtgärder jag med anledning av det under senaste året ökade antalet broti och trafikolyckor ämnar vidta för att redan under hösten förbättra arbetsläget inom ordningsmakten. Ett led i ansträngningarna att söka komma till rätta med den oroande brottsutvecklingen och med trafikolyckorna är givetvis personell och materiell upprustning av polisväsendet och rationalisering av polisverksamheten. Arbetet härpå har bedrivits alltsedan polisväsendets förstatligande. Bl. a. pågår för närvarande arbete på en relativt genomgripande omorganisation av arna. Beslut om en provisorisk spaningsorganisation fattades av regeringen i juni detta år. Ett genomförande av dessa förslag hade redan nu lett till en förbättring av arbetsläget inom polisväsendet. Organisationen bör emellertid inte byggas upp förrän erforderliga löneförhandlingar har slutförts. I det läge som nu har uppstått arbetar man inom justitiedepartementet på att så snart som möjligt nå fram till elt samlat och slutligt ställningstagande till organisationen av övervakningsoch utredningsavdelningarna i samtliga polisdistrikt. I övrigt behandlas rikspolisstyrelsens yrkanden om resursökningar i det pågående budgetarbetet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Statsrådet använde ordet »oroande» om brottsutvecklingen, och man kan åtminstone inte säga att det ordet är för starkt. Tvärtom.

Det är tyvärr en stadig klättring uppåt. Som alla vet visar också trafikolyckorna en ogynnsam utveckling under denna höst. Nu säger justitieministern mycket riktigt att ett led i ansträngningarna att komma till rätta med dessa missförhål landen är en personell och materiell upprustning av polisväsendet. Detta är naturligtvis riktigt. Jag vill också gärna inskjuta att jag givetvis förstår att herr Geijer inte nu kan lämna någon detaljerad beskrivning av de åtgärder regeringen ämnar föreslå för nästa budgetår i vad avser resurserna på detta område. Men det förvånar mig verkligen att justitieministern inte i interpellationssvaret har funnit plats för en allmän deklaration att han finner läget kräva en avsevärd förstärkning av resurserna. Jag hoppas att herr Geijer kan lämna en sådan deklaration här som ett kompletterande uttalande. Jag kan försäkra att ett sådant uttalande skulle uppfattas som en lättnad av ett stort antal medborgare här i landet. Det skulle också uppfattas som uppmuntrande och stimulerande för alla dem inom ordningsväsendet, som under ofta mycket påfrestande arbetsförhållanden fullgör sina uppgifter till medborgarnas skydd. Jag behöver knappast tillägga att jag lika väl som justitieministern är medveten om att en förstärkning av ordningsväsendets resurser bara är en av vägarna att söka vrida läget till rätta. En förbättrad kriminalvård och en större och mer metodisk satsning på olika rehabiliteringsåtgärder är andra, som också skulle kräva en ingående diskussion men som vi inte kan ta upp i det här sammanhanget. Nu gäller det att en avsevärd reell förstärkning av ordningsväsendets resurser är en nödvändig åtgärd. Jag vill gärna utgå från att justitieministern är beredd att säga det. När det sedan gäller läget för dagen och för i höst säger herr Geijer att arbetet med en ganska genomgripande omorganisation av övervakningsoch utredningsavdelningarna pågår och att man inom hans departement arbetar på att så snart som möjligt få fram ett samlat och slutligt ställningstagande till organisationen av de här avdelningarna i samtliga polisdistrikt. Han säger att be slut om en provisorisk spaningsorganisation fattades av regeringen i somras och att det redan har lett till en förbättring av arbetsläget. Jag har för min del små möjligheter att bedöma om det verkligen finns grund för det uttalandet inom ett eller annat avsnitt av ordningsväsendets verksamhet. Men det vill jag säga att mitt och många andras intryck är att det skulle vara i hög grad förvånansvärt om man allmänt inom ordningsväsendet upplevde sin arbetssituation nu som förbättrad i jämförelse med tidigare år.

Jag vill erinra om att siffrorna för misshandel av polismän i tjänst hör till dem som också visar en stegring. Till sist, herr talman, finns det en sak som inte kostar ett öre, som tyvärr saknas i herr Geijers interpellationssvar men som det skulle varit glädjande att återfinna där. Det är en förklaring om statsmakternas och framför allt regeringens solidaritet med och förtroende för ordningsväsendets personal när den går att fullgöra de uppgifter som vi och naturligtvis främst den ansvariga regeringen har ålagt dem. Jag vill inom parentes erinra om att det för några år sedan fördes en i långa stycken vettlös kampanj mot säkerhetsavdelningen inom polisväsendet. Vi ser fortfarande då och då i en del tidningsreferat, kommentarer eller artiklar omotiverade nålsting mot och misstänkliggörande av ordningsväsendets människor när de utför sådana uppgifter som vi — och främst regeringen — bär ansvaret för. Åt det kan i och för sig inte en regering eller en riksdag i ett land som vårt göra mycket och bör heller inte kunna göra det. Men en sak kan vi — och främst regeringen — göra, nämligen med kraft göra klart att vi står på deras sida som vi har ålagt de här uppgifterna. Vi står inte på lymlarnas sida — om jag nu får använda ett ord, som var ett bra ord i det sammanhang det fälldes. Jag tycker att särskilt justitieministern borde känna ett behov av att oftare än vad som sker göra detta tydligt, utan några förbehåll. Det skulle, tror jag, också vara en uppmuntran och ett ryggstöd för dem som fullgör de svåra uppgifterna.

Herr talman! Herr Wedéns interpellation avser ju vad man kan göra nu i höst för att förbättra arbetsläget inom ordningsmakten, och jag har begränsat mitt svar till den frågan. Men jag vill gärna vidga frågeställningen och säga att kampen mot brottsligheten måste — som herr Wedén också framhöll — föras på ett brett fält. Polisen, ordningsmakten, är därvidlag mycket betydelsefull men bara en del av den front som vi måste ha mot brottsligheten. Vi är inom regeringen klart medvetna om att en förstärkning av ordningsmaktens resurser är nödvändig. Jag har i svaret redovisat att ett arbete på detta område pågår sedan länge, och det kommer inte att avstanna. Jag hänvisar som exempel bara till en intensivundersökning som gjordes för Stockholms del förra året, då man i detalj med hjälp av statistiken sökte kartlägga och klarlägga var brottsligheten inom Stockholmsområdet är särskilt påfallande. Den intensivundersökningens syfte är att ge polisen möjligheter att disponera sina resurser så att de sätts in där ord ningsstörningarna och brottsligheten är särskilt påfallande. Jag vill här skjuta in att jag givetvis vidhåller vad som står i interpellationssvaret, att jag är oroad över brottslighetens utveckling. Men det hindrar inte ett jag samtidigt vill säga att man måste ta den officiella brottsstatistiken med en nypa salt. Den omfattar ju den registrerade brottsligheten — ja, inte ens det, den omfattar anmälda brott. För det första vet vi att många brott inte anmäls och för det andra visar sig många anmälda brott vid utredning i själva verket icke vara några brott. Likaså ingår i brottsstatistiken vissa typer av brottslighet som vi kanske kan komma till rätta med på andra sätt än de traditionella. Jag hänvisar till rikspolischefens åtgärder nyligen för att förmå bankerna att tillämpa andra metoder när det gäller checklönerna. Den mycket kraftiga ökningen av antalet brott därvidlag återspeglas i brottsstatistiken. Man beräknar att det i år skall bli ca 30000 anmälda checklönebrott, och det är dubbelt så många som för två å tre år sedan. Om vi under nästa år kan få andra regler för användande av checklön kommer det säkerligen att direkt ge utslag i brottsstatistiken. Jag har velat säga detta för att visa att man måste behandla brottsstatistiken med en viss kritik. Sedan gjorde herr Wedén kanske ctt litet misstag. De nya spaningsenhetecr, vilka regeringen givit klartecken till och även fått riksdagens godkännande av i våras, har tyvärr ännu inte kommit i gång. Det står i interpellationssvaret: »Ett genomförande av dessa förslag hade redan nu lett till en förbättring av arbetsläget inom polisväsendet.> Tyvärr har de löneförhandlingar som förts inte lett till någon uppgörelse. Innan dessa förhandlingar gått i lås kan man inte föra ut spaningsenheterna i levande livet, men vi hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi kan få denna fråga uppklarad. Slutligen efterlyste herr Wedén regeringens förtroende för ordningsmakten. Mig veterligt har vi inom regeringen inte tvekat att deklarera att vi hyser stort förtroende för polisväsendet och ordningsmakten här i landet. Men vi tror dock att det också behövs en ökad information hos allmänheten och en förståelse för polisens svåra, besvärliga och ofta impopulära arbete. Där har vi naturligtvis alla ett ansvar. Det vore bra, herr Wedén, om vi alla kunda hjälpas åt att hos allmänheten inge riktiga föreställningar om polisens arbete. Vi behöver även hjälpas åt att skapa det förtroende som måste till för att polisen skall få allmänhetens stöd och hjälp i sin verksamhet.

Herr talman! Det var tillfredsställande att justitieministern något utvidgade sitt resonemang. Han sade nu att regeringen är medveten om att det behövs en förstärkning. Det är klart att detta är ett mycket allmänt uttalande som i och för sig är värdefullt. Hur pass värdefullt det är får vi tillfälle att bedöma när statsverkspropositionen ligger på bordet. Det är onödigt att säga följande till justitieministern men för att undvika missförstånd i övrigt vill jag nämna att de siffror som åberopats inte återgivits ur någon partsinlaga utan de kommer från statistiska centralbyrån. Också jag är medveten om att man får ta dem med en nypa salt. Jag tycker att rikspolischefens initiativ beträffande checkbedrägerierna är mycket värdefullt. Men även om man tar bort den delen ur statistiken, kvarstår det lika fullt att uttrycket »oroande», på tal om brottsutvecklingen, sannerligen inte är öÖöverdrivet.

Jag är glad över vad justitieministern sade om värdet av information beträffande sammanhanget mellan de uppgifter som polisen har och de ansvariga för dessa uppgifter. Allmänheten kan därigenom få en riktig uppfattning om polisens samhällsgagnande uppgifter i enlighet med de uppdrag som riksdag och regering har ålagt den. Jag vill gärna säga, herr talman, alt jag tror inte att det från min — eller jag vågar väl säga från vår sida inom den liberala folkrörelsen — har saknats ansträngningar att klargöra detta. Det var tillfredsställande att justitieministern sade vad han sade, och jag hoppas att jag får ta hans yttrande som ett tecken på att även regeringen i fortsättningen mer energiskt än hittills vill ägna sig åt denna mycket betydelsefulla informationsuppgift.

Herr talman!

Flertalet av de problem som berörs i interpellationen är under övervägande i olika kommittéer och departement i den mån de inte lösts genom mylgen beslutad lagstiftning. Den nya marknadsföringslagen, som träder i kraft den 1 januari 1971, erbjuder vissa möjligheter att motverka förekomsten av felaktiga uppgifter på varuförpackningar. Om en företagare vid märkning av en vara lämnar felaktiga uppgifter på förpackningen om varans vikt, kvalitet eller hållbarhet är förfarandet ofta straffbart. Men även när straff inte kommer i fråga kan konsumentombudsmannen och marknadsrådet inskrida och vitesförbud utfärdas för att stoppa fortsatt försäljning av felmärkta varor. Det skydd som marknadsföringslagen ger konsumenterna kan behöva kompletteras genom : särskilda former av kontroll. Detta har uppmärksammats av regeringen. Förslag om en ny livsmedelslagstiftning m”1 bestämmelser bl.a. om märkning och kontroll av färdigförpackade livsmedel kommer att föreläggas riksdagen under nästa år. I detta sammanhang bör också nämnas att utredningen om mått och vikt har i uppdrag att undersöka möjligheterna att förbättra kontrollen av vägning och mätning inom handeln. Ett förslag från denna utredning är att vänta vid årsskiftet. ::Med den lagstiftning och den administration som redan finns eller planeras bör problemen med färdigförpackade varor kunna bemästras på ett sält som är tillfredsställande från konsumenternas synpunkt. Det finns enligt min mening inte tillräckliga skäl att nu föranstalta om någon särskild undersökning av förhållandena i handeln på detta område. organisation i stort behandlas av konsumentutredningen. Enligt vad jag har inhämtat "kommer utredningen i början av nästa år att avlämna ett betän :kande med förslag som berör både den centrala och den lokala verksamheten. I det läget är jag inte beredd att göra något uttalande om vilken organisation som kan vara den lämpliga på det lokala planet. :: Inte heller vill jag göra någon utfästelse om en konsumentkatalog till hushållen med information bl.a. om samhällets service på konsumentområdet. Informationsfrågorna får prövas i samband med ett ställningstagande till konsumentutredningens förslag i organisationsfrågan.
Herr talman! Bakgrunden till min interpellation är naturligtvis, utöver personliga erfarenheter, de uppgifter i tidningarna — framför allt i Dagens Nyheter :— som framkommit under det senaste året om att färdigförpackade varor. i snabbköpsbutiker i uppseendeväckande stor utsträckning inte har hållit de vikter som angivits på paketen och att det i vissa fall har funnits tecken på att hållbarhetsmärkningen har blivit ändrad eller att varorna har l1egat kvar i butiken efter den sista försäljningsdag som angivits på förpackningen. Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret på interpellationen. Det innehåller inte så många konkreta besked, men jag skall ändå anstränga mig att tolka det positivt. I början av svaret säger statsrådet: »Flertalet av de problem som berörs i interpellationen är under övervägande i olika kommittéer och departement i den mån de inte lösts genom nyligen beslutad lagstiftning.» Att de inte har lösts är uppenbart. Att de är under övervägande i olika kommittéer och departement bestrider jag inte ett ögonblick, men det utesluter naturligtvis inte att man kan ställa frågor om dem i riksdagen; skulle man inte få ställa frågor om sådant som är under övervägande och utredning, skulle man sannerligen inte få tillfälle: att interpellera regeringen om mycket. Men att påstå något sådant var kanske inte heller statsrådets avsikt med denna del av svaret. I interpellationen framhåller jag att det är ett gemensamt intresse för konsumenterna och den seriösa handeln att man kan lita på förpackningarnas uppgifter. Såvitt jag förstår har statsrådet Lidbom ingen annan uppfattning, utan vi har en gemensam målsättning därvidlag. Det är naturligtvis en bra utgångspunkt för diskussionen. I interpellationen frågar jag om den nyligen antagna lagen mot otillbörlig marknadsföring ger tillräckligt skydd för konsumenterna. Själv ställer jag mig tveksam till om så är fallet när det gäller färdigförpackade varor. Det framgår av svaret att statsrådet Lidbom tycks dela den uppfattningen. Han säger att lagen behöver kompletteras och att regeringen har uppmärksammat detta. Det ber jag att få notera med tillfredsställelse. Det är uppenbart att — för att endast ta ett exempel — så länge som uppgifter om nettovolym och nettovikt inte är obligatoriska på sådana varor, kan man inte skydda sig mot en felmärkning av varorna. Därför finns det all anledning att hoppas — vil ket även statsrådet gör — att förslaget till ny livsmedelsstadga kan förbättra konsumentskyddet. En sak som inte finns med i utredningsförslaget är att man på varuförpackningarna bör få uppgifter om priset i någon jämn kvantitet, så att man kan göra jämförelser mellan varor i en butik och varor i en annan butik, även om den aktuella vikten kan vara något udda tal. Jag kan förstå om statsrådet inte vill ge besked huruvida detta kommer att föreskrivas i regeringens förslag till ny livsmedelsstadga, men jag vill ändå fråga följande: Anser statsrådet att frågan om ett obligatoriskt stadgande om aprismärkning ligger inom ramen för vad som kan tas upp i livsmedelsstadgan, eller är statsrådet annars beredd att medverka till att detta tas upp i annat sammanhang? Gör man det senare kan man vidga frågeställningen och inte endast behandla a-prismärkningen utan även andra frågor om rättvisande prismärkning som för närvarande inte är tillfredsställande lösta, t.ex. att butikerna i det pris de sätter på varan också skall inkludera momsen, så att inte den kommer som en obehaglig överraskning i kassan, när man redan har bestämt sig för att köpa en sak. Vidare att man vid realisationer skall vara skyldig att ange en rättvisande uppgift om det tidigare priset och att man skall ange eventuella avbetalningskostnader på ett synligt sätt på varan. Jag har också frågat om regeringen vill medverka till att göra en undersökning av förhållandena, när det gäller färdigförpackade varors märkning. Ett sådant önskemål har även offentligt framförts av livsmedelshandeln. Det är mycket begripligt att man där inte är tillfredsställd med att handelns hederlighet sätts i fråga på grundval av i och för sig obestridliga uppgifter, som dock rör ett mycket begränsat antal butiker i Stockholms centrum. Det är ingen svårighet att förstå att resurserna, i Synnerhet hos prisoch kartellnämnden, för att göra en sådan undersökning just nu under prisstoppet är ganska begränsade. Om de åtgärder som statsrådet Lidbom förutskickat ger resultat ganska snabbt, kan man naturligtvis vänta med en sådan utredning. Men den borde vara motiverad efter låt oss säga ett år, dvs. då man kan avläsa effekterna av de åtgärder som statsrådet utlovar. Jag skulle vilja fråga om statsrådet Lidbom kan tänka sig att medverka till att det då görs en sådan undersökning. För konsumenternas del räcker det naturligtvis inte med att det kommer till stånd lagstiftning som ger möjligheter till ingripanden mot dessa oriktiga förfaringssätt. Det krävs också resurser för att kontrollera efterlevnaden av en sådan lagstiftning. Det förefaller uppenbart att den nyinrättade konsumentombudsmannainstitutionen inte kommer att ha sådana resurser; konsumentombudsmannen förutsättes i huvudsak komma att syssla med kontroll av reklam och liknande mera i stort, och inte vad det gäller de enskilda butikerna. Det är också uppenbart att den enskilde konsumenten inte har tid och praktiska möjligheter att kontrollväga de varor han eller hon köper i förpackning. Det måste alltså till någon form av lokal kontrollorganisation. På den punkten hänvisar statsrådet till det förslag som väntas från konsumentutredningen. Den hänvisningen kan jag inte fatta på annat sätt än att utredningens förslag innebär, att det kommer att skapas resurser för lokal övervakning av bl.a. nu berörda förhållanden. Jag hoppas att det är en riktig tolkning. i Trots vad jag nu sagt är det naturligtvis angeläget att konsumenterna i ökad utsträckning medverkar till en sådan här uppföljning av vad som sker bl.a. i handeln. I syfte att underlätta för kon sumenterna att i första hand ta till vara sin egen rätt har jag fört vidare det förslag som lades fram i höstats av folkpartiets ordförande om distribution av en konsumentkatalog till alla hushåll. Statsrådet hänvisar också i den frågan till det väntade utredningsförslaget. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men vad är det som skulle utgöra innehållet i en sådan konsumentkatalog? Jo, upplysningar om var man kan få råd, hur man skall läsa varudeklarationer och vad dessa betyder, vilka rättigheter konsumenterna har, hur man skall bete sig när man vill klaga, allmänna köpråd, osv. Sådan information måste ges till konsumenterna i samlad form och på ett praktiskt användbart sätt. Om statsrådet Lidbom vill lova att en sådan information kommer att ges på ett för konsumenterna praktiskt sätt — även om han i dag inte vill binda sig för formerna i detalj — betraktar jag också detta som ett positivt svar. Herr talman! Det har framförts en del kritiska synpunkter på regeringens sätt att sköta konsumentfrågorna. Man har pekat på splittringen på flera organ och på flera departement — det är bl.a. orsaken till att denna interpellation har ställts till statsrådet Lidbom och inte till någon departementschef. Man har också sagt att det förekommit väldigt mycket av yviga uttalanden om en ny konsumentpolitik, men ganska litet av konkreta åtgärder. Det är väl inte utan att det legat en del i dessa synpunkter. Även det svar jag har fått i dag består huvudsakligen av hänvisningar till utredningsförslag som kommer att framläggas och till överväganden som pågår inom departementet. Jag har velat tolka svaret positivt. Jag uppfattar statsrådet Lidboms uttalanden i dag som en försäkran om att regeringen avser att vidta åtgärder för att de förhållanden när det gäller färdigförpackade varor, som jag berört i interpellationen, kommer att ha förbättrats väsentligt om låt oss säga ett år. Om den na tolkning är alltför djärv hoppas jag att herr Lidbom korrigerar mig på den punkten. Det är inte bara massmedia som följer dessa frågor — de uppmärksammas också av många konsumenter. Och herr Lidbom kan vara säker på, att om ingen förbättring skett om ungefär ett år, så kommer det att noteras och ställas i relation till dagens, som jag uppfattar det, förpliktande svar från regeringen.
Herr talman! Bara ett par ord med anledning av vad herr Romanus sade om kritiken mot regeringens konsumentpolitik, som mera skulle ha bestått av yviga uttalanden än av ett konkret handlande. Det konkreta handlande som funnits skulle ha varit alltför splittrat, instrumenten för många och fördelade på för många departement. Men den diskussion som herr Romanus och jag för här i dag är väl ett av bevisen för att det i högsta grad är fråga om en konkret konsumentpolitik. När det gäller de ting herr Romanus tagit upp är vi genomgående i det läget att vi antingen redan genomfört en lagstiftning som för oss en bit på väg eller också inom en mycket nära framtid kommer att komplettera vad vi nu har med ny lagstiftning, ny administration, nya möjligheter till kontroll och informationsåtgärder av olika slag. Att åtgärderna måste vidtas med olika instrument och att instrumenten är fördelade på olika departement tror jag är någonting som man får ta med upphöjt lugn. Verkligheten är komplicerad, och man måste sätta in vitt skilda åtgärder för att uppnå en samlad effekt som är god. Herr Romanus efterlyste en del besked av mig. Det faktum att det pågår utredningar eller att man arbetar med saken i departement utgör naturligtvis inget hinder för herr Romanus att efterlysa besked. Det är självklart att vi ändå skall kunna diskutera ämnet här i kammaren. Men — och detta är också självklart — om det i departementen föreligger remissbehandlade betänkanden som regeringen ännu inte tagit ställning till, kan jag inte här ge konkreta upplysningar om vilken lösning i den ena eller andra sakfrågan som regeringen kan tänkas komma att stanna för. Därför är jag rädd att de efterlysta beskeden måste utebli.

Herr talman! Jag tyckte att jag i mitt förra anförande visade ganska stor förståelse för att herr Lidbom inte kan ge konkreta besked beträffande detaljutformningarna. Jag var noga med att ställa frågorna på ett sådant sätt, att de borde kunna gå att besvara, trots att överväganden pågår i dessa frågor i departementen. För det första frågade jag om statsrådet Lidbom anser att frågan om den obligatoriska a-prismärkningen ligger inom ramen för vad som kan behandlas i livsmedelsstadgan, eller om man i annat fall är beredd att ta upp saken i någon annan ordning. Den frågan borde ha kunnat besvaras i dag. För det andra sade jag, att jag kan förstå om man inte just nu, när SPK är fullt sysselsatt med att övervaka prisstoppet, vill sätta i gång den undersökning som med rätta — har begärts. Men jag frågade: Om det nu genomförs en hel del åtgärder på detta område, vill man då, när dessa varit i kraft en tid, följa upp saken genom en undersökning för att utröna om förhållandena är tillfredsställande? — Det var den andra frågan. För det tredje frågade jag om herr Lidboms uttalanden — på den punkten sade han inte emot mig, så jag får väl utgå från att detta var riktigt uppfattat — innebär att de åtgärder som följer av konsumentutredningens förslag garanterar att man får en tillfredsställande 1okal uppföljning, bl.a. när det gäller färdigförpackade varor. Jag frågade inte hur detta skall organiseras, bara om vi verkligen kan lita på att det blir något av under det kommande året. Att förhållandena i dag inte är tillfredsställande står klart. De resurser som nu finns är inte tillräckliga för en övervakning; det visar verkligheten. Till sist frågade jag: Även om inte statsrådet Lidbom kan binda sig för hur informationen till konsumenterna skall gå till, vill han ändå garantera att konsumenterna på ett praktiskt och vettigt samlat sätt får den nödvändiga informationen? Vi har skisserat en konsumentkatalog för att tillgodose detta informationsbehov, men det kanske kan göras även på annat sätt. Ett svar på frågan om statsrådet Lidbom vill utlova en sådan information tycker jag inte heller är för mycket begärt. Herr Lidbom tycker inte att det är så allvarligt att handläggningen av konsumentfrågorna är splittrad på flera departement. Den kritik som framförts mot regeringen är enligt hans mening inte särskilt befogad, eftersom man redan är i färd med att vidta alla de åtgärder som behövs för att lösa de problem jag har tagit upp. Vad menas med »redan»? Jag sade att många kanske har tyckt att det har pratats väl länge om de här sakerna men att ännu inte mycket har kommit ut av allt pratet. Jag skall erkänna att det har antagits en lag om otillbörlig marknadsföring, även om den inte har trätt i kraft, men att regeringen skulle vara särskilt tidigt ute kan jag inte hålla med om. Herr Lidbom tar detta med upphöjt lugn. Jag är inte säker på att konsumenterna känner samma upphöjda lugn.
Herr talman! Det inrättas nya organ på marknadsföringsområdet som har trätt i verksamhet eller träder i verksamhet den 1 januari 1971. Konsumentutredningen föreslår en översyn av den centrala organisationen och den lokala verksamheten. Det är väl tydligt att allt detta syftar till att förstärka konsument verksamheten. Naturligtvis kommer en mycket effektiviserad administration att ägna uppmärksamhet åt de för konsumenterna väsentliga problemen och följa förhållandena bl.a. i handeln. Herr Romanus behöver inte hysa någon ängslan för att man inte skall ägna uppmärksamhet åt problemet med färdigförpackade livsmedel, som han i dag särskilt intresserar sig för. I övrigt vill jag bara tillägga en sak. Herr Romanus anser att regeringen är senfärdig. Lagen om otillbörlig marknadsföring är visserligen bra, säger han, men den kom sent, och det var inte mycket efter allt tal om och utredande av konsumentfrågor. Jag vill bara påpeka att den lagstiftning som träder i kraft den 1 januari och de nya organen — konsumentombudsmannen och marknadsrådet — är förstärkningar som det parti jag företräder har föreslagit. De åtgärderna går betydligt längre och är betydligt effektivare än de åtgärder som föreslagits av herr Romanus” parti.